Herr talman! Någon måste ju i en i det närmaste tom kammare avsluta dagens del av den allmänpolitiska debatten, och med halvtolvtiden som gränsmärke förefaller det som om den uppgiften fallit på min hårda lott.

Frågan är så mycket mer berättigad som statsministern i sitt inledningsanförande i dag nämnde utbildningen som en av de samhällssektorer regeringen satsat speciellt på. Men han glömde, säkerligen med avsikt, att beröra det obehagliga faktum att utbildningsexplosionen under det gångna decenniet samtidigt blivit en nästan okontrollerad och okalkylerad utgiftsexplosion. Det kan nu bli fråga om att gå den dystra vägen från reformtopp till reformstopp. Den ekonomiska snålblåsten torde därvid även komma att svepa fram över redan på papperet beslutade men ännu inte sakligt genomförda reformer. Stat och kommun är här inte ense, allra minst i fråga om kostnadsfördelningen. Skolans julafton — om jag får uttrycka mig så — är över, och nu är det i stället den kärva verkligheten i form av kraven på kostnadsreduceringar och ett större mått av ekonomiskt tänkande som gör sig påmind. Lärarna som på fältet skall omsätta reformernas intentioner i skolans levande liv står här, och jag förstår dem till fullo, milt uttryckt förvånade och besvikna, ja nästan med en känsla av att vara övergivna. Hälften av den kommunala skatteökningen går till ökade skolkostnader som fyrdubblats under den senaste tioårsperioden. Det är en chockartad och oväntad utveckling för kommunerna, bl.a. därför att statsmakterna aldrig kostnadsberäknat de nya skolformerna, grundskolan och gymnasieskolan. De varnande röster som då höjdes sökte man tysta och man lyckades. De höga förväntningarna på de nya skolformerna som skapats hos allmänheten kommer inte, det tycks man tro inom kommunerna och även inom Kommunförbundet, att kunna uppfyllas. Ute i kommunerna klarar man inte situationen som den ser ut i dag, och att införa en allmän förskola, säger man, är inte att tänka på såvida inte staten står för hela kostnaden. Något måste göras, menar man, men vad? Då attackerar man framför allt läromedelssidan. Där skall sparas! Det är ju möjligt att man då det gäller läromedel och pedagogisk utrustning hittills inte varit tillräckligt kostnadsmedveten. Men å andra sidan är det nödvändigt att påpeka att skolreformerna på sikt står och faller med tillgången på effektiva och individualiserade läromedel. Reformerar man måste man också betala fiolerna. Och värst av allt är när man smiter runt hörnet på det sättet att man skyller misslyckandena på lärarna. Jag erinrar om statsrådet Myrdals nu nästan klassiska påstående att vi inte får en ny skola förrän den nuvarande generationen lärare dött ut! De finansiella bekymren på statssidan skimrade igenom i utbildningsministerns anförande i Sundsvall häromsistens rörande den fortsatta utbyggnaden av speciallärarutbildningen. Nu har tydligen specialundervisningen blivit för effektiv och för populär. Så stor del av grundskolans elever behöver inte specialundervisningen, ansåg sig utbildningsministern kunna fastställa, jag vet inte på vilka grunder. Tvärtom är det ju en grundtanke i hela Igr 69, dvs. läroplanen för grundskolan, att praktiskt taget alla elever i grundskolan förutsätts kräva sitt speciella hänsynstagande. Till den grundtanken anslöt sig givetvis, menar jag, utbildningsministern och skolöverstyrelsen. Men hur kan man då hoppas på specialundervisningen som är en av de åtgärder som skall finnas bland skolans möjligheter för att individuellt anpassa studierna? Skall utbildningspolitikernas visioner och tankegångar inte tas på allvar? kan man fråga sig. Skolöverstyrelsen proklamerar att vi inte har råd att i tillräcklig omfattning bygga nya skollokaler, anpassade efter de nya läroplanerna. Kommunerna har inte råd att ge tillräckliga resurser på bl.a. läromedelssidan, och nu har vi inte heller råd att använda oss av samordnad specialundervisning i den utsträckning som bedömts behövlig ute på fältet. Vad blir kvar? Stora klasser, hårt sammanhållna och för många elever alltför teoretiserande. Statsministern sade sig i dag tidigt ha siat om att 1970-talet skulle komma att bli en renässans för det praktiska yrkesarbetets värde och värdighet. Jag hoppas också att det måtte bli så. Men varför har man då i ett missriktat teoretiseringsnit till den grad utarmat grundskolans högstadium på inslag av sådana undervisningsmoment som skulle kunna befrämja just denna pånyttfödelse av det praktiska yrkesarbetet? Undra på att undervisningsresultaten inte blir de bästa. Individen försvinner i kollektivet. Den nya skolan har betydande brister — låt oss erkänna det. En av de allvarligaste är att den eftersträvade indivualiseringen inte har realiserats. Att döma av de tidstecken jag nu har redovisat kommer den inte heller att realiseras inom överskådlig tid. Lärarna kan — även om de fick ta igen sig under den av utbildningsministern högeligen gillade lockouten — inte göra underverk, allra minst i en organisation och med arbetsmöjligheter som inte har utformats med individualiseringen som riktmärke. I detta sammanhang kan det vara av intresse att åter anknyta till statsministerns inledningsanförande i dag, till den högstämda proklamationen om att regeringen helhjärtat stöder löntagarnas krav på större inflytande över arbetets utformning och arbetsplatsens miljö — så föll orden. Av ett sådant inflytande har de som arbetar i skolans tjänst inte sett mycket. Och inte har de funnit något stöd hos det departement och det ämbetsverk under vilka de sorterar. Vad som kommit dem till del är snarare hård och obönhörlig styrning inte bara i lönefrågor och därutöver klander, snubbor och förmånen att få tjänstgöra som syndabockar för misslyckade reformförsök. Få privata arbetsgivare skulle uppföra sig som den statlige utbildningshuvudmannen. Så är det med regeringens helhjärtade stöd åt statliga löntagare, i varje fall på skolsidan. Utöver den ekonomiska åtstramningen och farhågorna för än värre sådana har det olycksaliga relativa betygssystemet inom skolan och PUKAS-systemet inom högskolan stor skuld i den oro, besvikelse och arbetsolust, öppen och latent, som för närvarande präglar delar av undervisningsväsendet. Det förslag till nytt betygssystem som för närvarande remissbehandlas måste därför hälsas med tillfredsställelse, även om det förvisso inte kan godtas i sin helhet i föreliggande utformning. Men vägen till en bättre ordning är kanske anvisad genom målrelateringsprincipen. Man skall få betyg för vad man presterar och inte på några andra grunder, utan något sneglande på så och så många procent femmor, treor eller ettor. Vad utbildningsministern nu har att göra är, som jag ser det, att snarast möjligt dra konsekvenserna av det relativa betygssystemets misslyckande och lägga en proposition om nya grunder för skolans betygssättning. Jag förutsätter faktiskt att frågan går till riksdagen och inte avgörs på administrativ väg. Den är av en sådan storleksordning och har en sådan samhällsbetydelse att den inte får behandlas allenast i departement och ämbetsverk. Formerna för och effekten av betygsättningen, framför allt i gymnasieskolan, har en mycket vid verkan. Därmed sammanhänger bl.a. tillträdet till högre studier. Vart har frågan om kraven för tillträde till dessa studier, som kompetensutredningen behandlade, tagit vägen efter remisstidens utgång? När kommer propositionen? 1968 års utbildningsutredning, U 68, arbetar som om kompetensutredningens majoritetsförslag redan vore lag. Och det är det förvisso inte. Som kunde förutses har också PUKAS-systemet blivit nättopp ett fiasko — vrak på sophögen, kallar Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning det. Utan att ta till så starka ord måste man dock, anser jag, utdöma systemet sådant det för närvarande fungerar. Aviserade liberaliseringar av systemet hjälper inte. Det har tjänat ut, om det nu någonsin varit till en egentlig nytta. Utbildningsministern förefaller själv — även om det måste kosta på — ha uppgivit hoppet om systemet. Hans tröst må vara att Pi PUKAS står för Palme, den dåvarande utbildningsministern — också ett sätt att bli herostratiskt ryktbar. Nu förefaller PUKAS skola skyfflas över till 1968 års utbildningsutredning — U 68, där allt skall hamna — för att definitivt dödförklaras. Det är i och för sig gott och väl, men det tar sin tid. Vad vill utbildningsministern — det skulle jag vilja fråga honom, men jag får göra det när jag träffar honom nästa gång; det går inte i dag — ha under tiden omfattande en femårsperiod eller mer? Skall vi låtsas som om PUKAS inte existerar? Det är inte någon överdrift, till sist, att hänföra utbildningen i vårt land till de mest betydande samhällsfunktionerna. En och en halv miljon människor, elever, lärare och andra, är sysselsatta inom utbildningsväsendet. Miljardbelopp omsättes. Reformer beslutas men genomföres stundtals endast till hälften. Andra kan inte förverkligas. Flera misslyckas praktiskt taget helt. Utbildningen är definitivt den samhällsfunktion som haft den mest lavinartade utvecklingen, och det är naturligtvis ett positivt faktum. Utbildning är en av de mest räntabla investeringar som kan göras. Men det är ett arbetsfält som fordrar en noggrann planering och uppföljning, kontinuerligt och inte ryckvis, under ständigt hänsynstagande till den ekonomiska tillväxttakten. Häri har det brustit mycket och brister enligt mitt förmenande fortfarande mycket i den socialdemokratiska skolpolitiken, signerad av herrar Edenman, Palme och Carlsson. Till de brister jag i dag dragit fram kan läggas fler, men till dem en annan gång!

Herr talman! Herr Hermansson i Stockholm har frågat min företrädare om regeringen avser att ta något initiativ för en svensk anknytning till det ledningssystem som skall byggas enligt det nyligen ingångna avtalet om naturgasleveranser till Finland från Sovjetunionen. För närvarande pågår utredningar om att införa naturgas i Sverige. Avgörande är frågan huruvida det är möjligt att uppnå en så stor förbrukning, att kostnaderna för inköp och överföring kan hållas på en nivå, som medger konkurrenskraft med andra energislag. När det gäller tillförseln kan olika alternativ komma att föreligga, av vilka import från Sovjetunionen är det mest aktuella. Det är också tänkbart att borrningarna på svenskt område i Oljeprospekterings regi kan leda till exploateringsbara fyndigheter av naturgas. Sovjetunionen har under senare tid träffat avtal om naturgasleveranser till såväl Finland som en rad andra europeiska länder. Förutsättningen för dessa leveranser är de mycket stora fyndigheter av naturgas som påträffats bl.a. i västra Sibirien. Frågan om eventuella sovjetiska leveranser till Sverige kommer att beröras i mitten av november vid ett möte med den blandade kommissionen, som inrättats i enlighet med avtalet om ekonomiskt, tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Sovjetunionen,

Herr talman! Naturgas är en brännbar gas som erbjuder stora fördelar jämfört med andra fossila bränslen på en rad användningsområden, Den är relativt billig. Den levereras samtidigt som den förbrukas, varigenom besvären med lagring och inköpsplanering försvinner. Gasen är inte giftig och är i allmänhet helt svavelfri. Vid förbränning uppstår endast vattenånga och koldioxid. Ur miljövårdssynpunkt innebär alltså naturgasen mycket stora fördelar som bränsle för produktion av värme och kraft. Vi känner till de problem som användning av olja innebär för miljön, liksom opinionen mot en fortsatt utbyggnad av de sinande tillgångarna på utbyggbar vattenkraft. Användning av naturgas skulle lösa en rad problem. Naturgas kan Sverige lämpligen få genom import i rörledning från gaskällor i Sovjetunionen, Holland eller Nordsjön. I Nordsjön pågår borrningar, men jag känner ingen säker översikt över tillgångarna. Holland kan med nu kända tillgångar knappast teckna nya kontrakt om leveranser. Sovjetunionen har mycket stora tillgångar, och en import till Sverige synes ligga närmast till hands från detta land, som ju också industriministern framhåller i sitt svar. Sovjetunionen och Finland har redan tecknat kontrakt om leveranser. En rörledning skall anläggas från Leningrad till Helsingfors. Eventuellt kommer denna senare att fortsättas till Åbo och Tammerfors. En fortsättning av denna rörledning borde kunna göras över Åland till svenska kusten. Olika alternativ har studerats av Ingenjörsvetenskapsakademien. Man räknar med en kostnad för överföring från den sovjetiska gränsen till svenska kusten med 3—4 öre per kubikmeter. Det är viktigt att ett beslut snart kommer till stånd om denna möjlighet skall utnyttjas — vilket förefaller erbjuda stora fördelar. En leverans till Sverige påverkar i hög grad lönsamheten för en finländsk import, och dimensionerna på rörledningen är beroende av om leveranser skall ske också till Sverige. Sovjetunionen har redan tecknat stora kontrakt om export av naturgas. Den stora efterfrågan som nu finns på gasmarknaden gör att priserna är i stigande. Sverige bör alltså skynda sig så att inte en import av ett mycket miljövänligt bränsle till rimliga priser går vår näsa förbi. Samtidigt som jag tackar industriministern för det positiva svaret på min fråga vill jag gärna höra av honom om han är medveten om att det brådskar i hög grad att få ett beslut i dessa frågor just för att man skall kunna utnyttja de fördelar som nu är tillgängliga.

Herr talman! Tack — då är jag helt nöjd och har uppnått syftet med min fråga. Jag vill bara ytterligare betona hur viktigt det är att vi på detta område får ett praktiskt nordiskt ekonomiskt samarbete. Just detta projekt synes erbjuda en möjlighet för ett sådant samarbete som ju alla brukar framhålla såsom önskvärt.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig om de åtgärder staten vidtagit under senare tid varit ägnade att trygga sysselsättningen vid Junex. Jag utgår från att de åtgärder som herr Burenstam Linder åsyftar i sin fråga är de som direkt avser TEKO-industrierna. Regeringen har nyligen lämnat förslag till riksdagen om att anslagen under innevarande budgetår för exportfrämjande och utbildningsinsatser för TEKO-industrierna skall höjas med omkring 50 procent. Regeringen har också ställt sammanlagt 19 miljoner kronor till förfogande för överstyrelsen för ekonomiskt försvar för att täcka kostnaderna för bearbetning av textila råvaror och halvfabrikat hos svenska företag. De här åtgärderna är alla ägnade att verka direkt stimulerande på de progressiva delarna av vår TEKO-industri. De löser däremot naturligtvis inte de akuta problemen för företag som befinner sig i samma situation som Junex, dvs. står inför ett omedelbart nedläggningshot. För att klara situationer av denna typ måste andra medel användas. Jag är underrättad om att investeringsbanken sedan en tid tillbaka tillsammans med konkursförvaltningen för Junex arbetat för att uppnå en lösning som på långsiktigt sund bas kan trygga sysselsättningen för så stor del som möjligt av Junex” nuvarande personal.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, även om det knappast var ett svar på den fråga som jag har ställt. Industriministern sade att han antog att herr Burenstam Linder med frågan menade så eller så. Men det behövs inga som helst antaganden, Min fråga var mycket klar: Har de åtgärder staten vidtagit under senare tid varit ägnade att trygga sysselsättningen vid Junex? Jag finner inte att jag fått något svar på den frågan, herr industriminister. Det förefaller som om det utbrutit viss panik i lägret, eftersom svaret på frågan uppsköts en vecka av en för mig okänd anledning. Man skulle kunna tänka sig att industriministern inte ville vara helt tomhänt när han skulle komma hit för att diskutera denna fråga. Helt tomhänt är han inte heller. Klockan halv sex i går kväll meddelades att det nu har slutits ett avtal i frågan. Investeringsbanken gick nu med på att Schlasbergs konfektions AB skulle få köpa ungefär 40 procent av denna koncern. Schlasbergs är alltså det företag som investeringsbanken för någon tid sedan inte hade något förtroende för. Förtroendet var så dåligt att man inte ens ville stå fast vid de utfästelser man hade gjort att låna detta företag åtminstone 15 miljoner kronor för att fortsätta driften. Man steg helt plötsligt av från detta löfte, som den förutvarande industriministern själv hade tagit fasta på i en tidningsartikel i nr 10/1970 av Beklädnadsfolket. Jag undrar varför det nu blir en försäljning till just detta företag, och det vore intressant att få en förklaring till detta. Och vad skall hända med de återstående 60 procenten av de anställda? Den nuvarande industriministern har ju själv sagt att vi skall klara upp sysselsättningsfrågorna. Varför inte redovisa inför kammaren hur det skall gå till? Det är ju bara två veckor kvar till dess att det uppsägningshot som är utfärdat skall utlösas. Det måste vara ytterst angeläget att meddela detta. Varför dröja så länge, om ni har en lösning? Varje dröjsmål i en bransch som denna är riskabel, om man skall kunna få företagen att fungera. En modeindustri — textilbranschen — skiljer sig i detta avseende från andra industrier. Jag tror att hela det trassel som man har råkat in i har varit onödigt. Chefen för investeringsbanken höll ett föredrag för inte så länge sedan, där han talade om att det stod ganska väl till i Junexkoncernen. Men helt plötsligt kom efter några veckor frånträdandet från de löften han givit om krediter, och konkursen utlöstes med åtföljande stora lidanden för de anställda, Det är en oförklarlig kovändning ni har gjort, och jag gör gällande att den var helt onödig. Den var dessutom skadlig. Den har gjort det svårare för svensk textilindustri att låna i utlandet från t.ex. leverantörer, och investeringsbanken kommer att förlora pengar. Och framför allt, herr industriminister, vad har gjorts och vad tänker man göra på statligt håll för de anställda?
Herr talman! Herr Burenstam Linder är litet otålig. Även ett statsråd kan vara upptagen en torsdag. Förra torsdagen hade jag ett engagemang i Västerås som jag inte kunde ändra på, och därför har herr Burenstam Linder fått vänta en vecka. Vi ser det som viktigare att få en lösning på de problem som ligger i ordet Junex. Utan att gå in i det här enskilda fallet skulle jag kunna komplettera mitt svar med att säga att en lösning förmodligen under denna vecka blir klar på samtliga platser. Huruvida den är helt tillfredsställande vill jag i dag inte uttala mig om, När en kris inträffar inom ett område, så är det nödvändigt att så långt det är möjligt vidta åtgärder för att möta den. I det här fallet är svårigheterna alldeles speciella, eftersom det är en konkursförvaltning som håller i det hela. Investeringsbanken är den aktiva parten och bevakar sina intressen men självfallet också de anställdas intressen så långt det är möjligt. Vi har sagt att vi gärna vill hålla oss underrättade om vad som sker också från investeringsbankens sida. Jag har i mitt svar sagt att vi har varit underrättade under tiden, och jag hoppas att den slutgiltiga lösning som nu skymtar skall kunna vara helt acceptabel.

Herr talman! Det är en kris inom textilindustrin, av olika anledningar. Men i det här speciella företaget gick tydligen det mesta ganska bra, enligt vad chefen för investeringsbanken hade att meddela i ett anförande. Varför har då just det här företaget drabbats av krisen? Varför har man frånträtt de utfästelser man tidigare gjort att låna företaget pengar? Vad är svaret på det? Det måste finnas ett svar på den frågan, men det har inte avhörts. Det svaret måste ges för att de anställda skall uppfatta det som rimligt att de har genomgått en så lång period av osäkerhet och påfrestningar. Industriministern måste vara kapabel att tala om varför krisen har utlösts. Nu säger Rune Johansson att regeringen har hållit sig underrättad om vad som händer och sker. Jag har hört många gånger från den här talarstolen och från andra talarstolar att en av det starka samhällets allra starkaste lemmar är investeringsbanken. Nu håller sig regeringen på sin höjd underrättad om vad som händer. Är det på det viset investeringsbanken är inlemmad i det starka samhället, så blir man ju litet förvånad över vad som händer. Under valrörelsen för ett år sedan, då det basunerades ut att ni hade räddat Junexkoncernen, hörde jag inte talas om att det bara var en fråga om att ni hade hållit er underrättade och att investeringsbanken agerat på egen hand, utan det presenterades som att här hade verkligen det starka samhället visat vad det kan. Och om det var så då, varför blev den lösningen inte mera hållbar? Och varför inte redovisa vilken konstruktion industriministern nu har tänkt sig för att ge de anställda en tryggad sysselsättning? Det måste alla vara mycket intresserade av, när det nu är så kort tid kvar till dess uppsägningshotet skall utlösas. Jag finner det mycket märkvärdigt att vi inte kan få en sådan underrättelse, eftersom industriministern ju tidigare var helt kapabel att säga att dessa anställningsfrågor skulle lösas. Det kan en industriminister inte stå och säga, om han inte vet hur det skall gå till. Om han inte vet det, måste det bli förskräckligt dyrt för staten att sedan honorera de löften som utställts. Jag är övertygad om att de privata företag som skulle kunna tänkas köpa de resterande bitarna av Junex har väl klart för sig vad industriminstern den gången sade, och ni har försatt er i en mycket sämre förhandlingsposition. Den eventuella lösning som kan uppstå kommer att bli väsentligt dyrare för staten än om ni inte hade gjort det uttalandet. När ni nu gjorde uttalandet, så måste ni åtminstone ha klart för er hur det skall gå till. Varför inte tala om det i den sista skälvande minuten?
Herr talman! Herr Burenstam Linder får stilla sin nyfikenhet ett par dagar till. Jag kan inte på något sätt finna någon olägenhet i det. Det är viktigare att de anställda under hand får besked, och sådana kommer inom de närmaste dagarna.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig när regeringen har för avsikt att lägga fram det under sommaren aviserade förslaget till utvecklingsstöd för TEKO-industrierna. Jag kan som svar meddela att arbetet med att utforma ett sådant stöd för närvarande pågår inom industridepartementet. Kontakter i frågan har redan tagits med representanter för branschorganisationerna och företagen liksom med företrädare för de anställda inom branschen. Avsikten är att skapa en strukturfond, som kan medverka till en mer planmässig strukturanpassning inom i första hand TEKO-, skooch glasindustrierna. Regeringen kommer att lägga fram förslag om utvecklingsstödet till vårriksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för det svar han lämnat på min fråga. Statsrådet har gett besked om tiden för det av statsministern aviserade förslaget om utvecklingsstöd till TEKO-industrin. Men svaret synkroniserar inte med det tal som statsministern höll på beklädnadsarbetarnas kongress den 13 augusti innevarande år, då han sade att det inte kommer att ta lång tid innan ett förslag ligger klart. Vad menas med lång tid? Här tycks det vara ca 9 månader. När det gäller näringsgrenar som ligger illa till ur sysselsättningssynpunkt anser jag att tre kvartal är lång tid. Det gäller att handla fort, och så har nog många av de människor som har sin utkomst inom TEKO-industrin uppfattat statsministerns tal, Jag ifrågasätter inte att statsrådet Johanssons svar här är riktigt och ärligt menat. Statsministern har på det omnämnda sammanträdet som hölls i augusti utlovat mer än vad som kunnat infrias. Som bekant har under en följd av år stora nedläggningar och inskränkningar ägt rum inom TEKO-industrin, men trots detta medverkar denna TEKO-industri i icke ringa utsträckning alltjämt till ökad arbetslöshet här i landet. Det har gått så långt att man kan säga: Hitintills men inte längre, såvida Sverige över huvud taget i fortsättningen skall ha en beklädnadsindustri som tillnärmelsevis täcker våra behov beredskapsmässigt. Det är möjligt att den undre gränsen redan nåtts.

Herr talman! I arbetet med de åtgärder som skulle bistå TEKO-industrin och det som omtalats av statsministern vid den berörda konferensen har vi inom industridepartementet kommit fram till att vi får gå i två etapper eller två tempon. Det ena är de kortsiktiga snabba åtgärder som kan vidtas av den karaktär som jag meddelade om i det föregående svaret till herr Burenstam Linder — exportfrämjande, utbildningsinsatser, medel till förfogande för överstyrelsen för ekonomiskt försvar osv. Vi var på det klara med att vi kan lägga fram förslag om dessa åtgärder, och de kommer nu att bli föremål för höstriksdagens prövning. I fråga om strukturfonden var det självfallet ett väsentligt större arbete, det var vi medvetna om från början. Det skulle ta sikte på att långsiktigt söka åstadkomma möjligheter till en programmering, en mer planmässig påverkan av branschens utveckling. Men vi kom också fram till att denna strukturfond, som vi vill kalla den, skulle vara möjlig att använda även inom andra områden. Vi måste då undersöka inom vilka branscher den snabbt skulle kunna sättas in med som vi hoppas samma effekt som inom TEKO-industrin, Vi har stannat vid glasoch skoindustrierna. Fler branscher kanske skulle kunna diskuteras, men vi har tills vidare velat avgränsa det till de här berörda branscherna. Det har från departementets sida betraktats som ytterst angeläget att ha kontakt med parterna inom dessa branscher — med företrädare för såväl företagare som anställda. Vi måste också ha tillfälle att se en del av det material som vi har att arbeta med. Det har, som här har meddelats, inneburit en del förseningar. Men jag kan inte se någon olägenhet i det; det är bättre att få fram en så långt som möjligt fullödig produkt, genomdiskuterad och accepterad av dem som arbetar inom branscherna. Det är vår förhoppning att vi i vår skall kunna presentera en sådan produkt.

Herr talman! Jag ifrågasätter under inga förhållanden ärligheten och uppriktigheten i det svar som industriministern har lämnat som jag tidigare sagt.

Han sade nämligen att det inte kommer att ta lång tid innan förslaget ligger klart. Man kan därför säga att statsministerns löfte är utan täckning. Industriministern har givit ett svar som man hoppas skall vara hållbart. Man kan också tänka sig temporära åtgärder; statsministern nämnde bl.a. åtgärder på importsidan. Det är också importen som har åsamkat TEKO-industrin, inte minst de mindre företagen, förluster och svårigheter som har utlöst denna omfattande nedläggning. Jag vill än en gång säga, att jag hoppas att frågan inte förhalas utan att åtgärder verkligen sätts in i enlighet med de propåer som i dag har framförts av industriministern — och bör om möjligt tidigareläggas.

Herr talman! Herr Levin har frågat finansministern om han anser det motiverat att nu, med hänsyn till samhällets höga och stigande kostnader för omskolning av friställd arbetskraft, införa sådana särskilda bestämmelser varigenom samhällsinsatsen i det enskilda fallet kunde begränsas till visst maximibelopp. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Vid omskolning såväl som vid annan arbetsmarknadsutbildning utgår utbildningsbidrag enligt grunder som har fastställts av riksdagen. Bidraget får inte överstiga den genomsnittliga lönen i utbildningsyrket, varvid hänsyn skall tas till att bidraget är skattefritt. En sakkunnig som tillkallats för att se över bidragsreglerna vid arbetsmarknadsutbildning har nyligen föreslagit att högsta bidragsbelopp skall vara 1 700 kronor per månad. I vad gäller den totala samhällsinsatsen i det enskilda fallet avgörs denna förutom av bidragets storlek av utbildningens art och kurstidens längd. Enligt min mening bör förhållandena i det enskilda fallet även i fortsättningen vara avgörande för inriktningen och längden av den utbildning som beviljas av arbetsmarknadsmyndigheterna. Det framlagda förslaget om det högsta månatliga bidragsbelopp som får utgå övervägs för närvarande i inrikesdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för det både vänliga och utförliga svaret. Jag har haft tillfälle att ta del av det betänkande av den 6 september som inrikesministern omnämnde i sitt svar, och såvitt jag kan finna har den sakkunnige närmast anpassat sitt förslag till redan gällande bestämmelser och kompletterat med regler i de fall där sådana saknats, t.ex. i fråga om flyttningsbidragen. Den sakkunnige har alltså, som inrikesministern sade, fastställt ett maximibelopp på 1 700 kronor per månad netto, vilket torde motsvara en årslön på ca 32 000 kronor. Det är ett högt belopp, om man betänker att många yrkesarbetande faktiskt får nöja sig med en väsentligt lägre inkomst. Med hänsyn till det och även till den enorma summa som totalt står till förfogande för omskolningsverksamhet hade jag kanske hoppats att inrikesministern skulle ha föreslagit någon begränsning även i det enskilda fallet, men så skedde alltså inte. Jag beklagar det, för även om alla i och för sig anser att omskolningsverksamheten är angelägen blir man betänksam, då man tar del av uppgifter beträffande omskolning av en grupp på tolv personer i Skåne. Den skulle ha kostat samhället 3 miljoner kronor och till råga på allt ha varit förgäves, eftersom ingen av eleverna så sent som i går hade fått något jobb och följaktligen snart kanske måste vända sig till socialvården. Nu är jag benägen att tro att siffran är starkt överdriven. Det beror naturligtvis på hur man räknar. Om man inräknar indirekta kostnader som hyra, avancerade tekniska hjälpmedel eller någon procentuell del av hela den väldiga AMS-budgeten som något slags omkostnadsandel eller tar hänsyn till uteblivna skatter, kan man möjligen få ihop sådana belopp. En mera nyanserad bedömning ger till resultat att kostnaden är mellan en halv och en miljon kronor; närmare en miljon skulle jag tro, eftersom enbart bidrag och skolöverstyrelsens kostnader i det här fallet uppgick till 500 000 kronor. Det är emellertid ändå en hög summa, herr Holmqvist, och jag tror att det i mångas ögon ter sig ganska utmanande, speciellt som AMS i detta fall tydligen inte hade försäkrat sig om att eleverna kunde beredas anställning efter kursens slut och inte heller aktivt har medverkat till att placera dem i arbetslivet.

Herr talman! Enligt herr Levins tankegång skulle man i det individuella fallet kunna begränsa det totala beloppet. Det är emellertid uppenbara svårigheter att i förväg göra en rimlig avvägning. Förhållandena är ju så ytterst skiftande för de människor som genomgår utbildning i AMS:s regi. Jag vill erinra om att bortåt en tredjedel av dem som är med i arbetsmarknadsutbildning kommer från arbetsvården och alltså, på grund av något handikapp, har haft svårigheter att skaffa sig ett tryggt och säkert arbete. Att det här kan bli tal om en ganska lång utbildning är ju alldeles uppenbart. Därför tror jag, även om jag vet att herr Levin inte har menat så, att införande av en maximiregel förmodligen skulle gå ut över de människor, som vi egentligen har störst anledning att slå vakt om, nämligen de som är svagast. Det är där samhället behöver sätta in den största hjälpen. Det gör att man inte gärna bör ge sig in på en sådan ordning att man sätter ett tak, särskilt som vi vet att det finns annan utbildning i samhället som kostar oss kolossalt mycket pengar. Utbildningen är dyrbar. Låt vara att eleverna får låna medel, men samhällets satsning för utbildningen — lärarna och allt som behövs i sammanhanget — är så betydande att det skulle föra mycket långt om man skulle försöka införa sådana här regler och använda dem generellt, inte bara inom AMS utan också inom annan utbildning.

Herr talman! Jag förstår att svårigheter möter dem som sätter sig ned och försöker konstruera gränser för bidragen i de enskilda fallen. Men jag föreställer mig å andra sidan att det inte skulle vara helt omöjligt med hänsyn till den stab som står till departementets förfogande. Herr talman! Jag noterade att herr Holmqvist inte alls kommenterade mitt påpekande om det enorma totalbelopp som här står till förfogande. Det skulle egentligen vara intressant att veta varför lokaliseringsbidragen inte uppgår till mer än 5 procent av de här 800 miljonerna som används till omskolningsbidrag. Vore det inte ändå, herr Holmqvist, inte minst i det här läget, bättre att använda något mer pengar för att hjälpa företagen att behålla folk i det gamla jobbet och på den gamla arbetsplatsen än att ge sig in på den gigantiska satsning som det här är fråga om? Man får ett intryck av att denna omskolningsverksamhet tenderar att bli ett självändamål, när man hör AMS-chefén hårdare och hårdare trycka på att människorna i framtiden icke kan räkna med att få stanna kvar i sitt yrke eller bo kvar på sin hemort utan måste ställa in sig på omplaceringar och flyttningar. Jag tror det är ägnat att oroa en mycket stor del av befolkningen,
Herr talman! Jag vill gärna säga att det är mycket som talar för att den halvskyddade verksamheten borde utvecklas. Jag mötte den här frågan under en av mina första uppgifter som inrikesminister, då jag var med på en konferens kring de handikappades problem. Det sades då att kunde man höja ersättningsbeloppet från statens sida, skulle man förmodligen kunna åstadkomma mycket större effekt. Vi fördubblade bidraget, men tyvärr har det visat sig inte vara tillräckligt. Jag är överens med herr Levin om att vi har anledning att i ökad utsträckning försöka utvidga denna verksamhet. Men då kommer det faktiskt an på att företagarsidan kan presentera idéer och uppslag för oss. I det sammanhanget vill jag erinra om att arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna är mycket öppna för att motta sådana förslag och diskutera i vad mån man kan utöka den halvskyddade verksamheten.

Herr talman! Herr Hellström har frågat mig om jag är beredd att medverka till en temporär sänkning av åldersgränsen för utbildningsbidrag i arbetsmarknadsutbildningen. Det är av både principiella och praktiska skäl ofrånkomligt att man gör en klar åtskillnad mellan de fall där studiehjälpssystemet i det ordinarie utbildningsväsendet är tillämpligt och de fall där utbildningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen kan utgå. Det har skett genom att en generell åldersgräns vid 20 år har dragits för rätten till utbildningsbidrag. Denna avgränsning är enligt min bedömning väl avvägd. Där speciella hänsyn till vissa grupper har motiverat undantag har gränsen genombrutits, Sålunda kan utbildningsbidrag vid lägre ålder utgå till ensamstående mor, handikappad eller flykting samt i vissa fall till tidigare förvärvsarbetande som har försörjningsbörda och som inte kan beredas plats i det ordinarie utbildningsväsendet. Särskilda åtgärder har efter beslut av Kungl. Maj:t under sommaren och hösten i år satts in för att ge arbetslösa ungdomar utbildning i det ordinarie utbildningsväsendet. Intagningen har vidgats såväl i fråga om yrkesinriktade studievägar om högst ett år i gymnasieskolan som inom den kommunala vuxenutbildningen. Antalet elevplatser i gymnasieskolan har sålunda ökat med ca 5 000 jämfört med tidigare beslut. Med hänsyn till de ökade utbildningsmöjligheter som sålunda har kommit till stånd inom det ordinarie utbildningsväsendet och mot bakgrund av de principiella betänkligheter som möter är jag inte beredd att föreslå en generell sänkning av åldersgränsen för utbildningsbidrag.

Herr talman! Jag får tacka inrikesministern för svaret på min fråga. Utgångspunkten för frågan var en interpellation som jag framställde i våras om ungdomsarbetslösheten. I den diskussion vi hade då, som bl.a. gällde en temporär sänkning av åldern för utbildningsbidrag, framhöll inrikesministern att om vi får en fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomen, så kan vi ha anledning att ompröva de regler som nu gäller, som inrikesministern då uttryckte sig. Sedan april, när jag framställde den här interpellationen, har arbetslösheten bland de unga — under 25 år — vid arbetsförmedlingarna anmälda ökat från 9 000 till 16 000 i oktober. Det är nära nog en fördubbling. Då det gäller arbetslösheten mätt med A KU-måttet i åldersgruppen 16—19 år har en ökning skett från 9 000 till 21 000 — det rör sig om en dryg fördubbling. Det framstår mot denna bakgrund enligt min mening som än mer angeläget i dag att aktualisera det krav som restes i våras om en sänkning av utbildningsbidragsåldern. AMS:s åtgärdsprogram mot ungdomsarbetslösheten är visserligen i många avseenden väldigt bra och har haft mycket goda effekter, men just på utbildningssidan är insatserna inte tillräckliga. Om det skolprogram som inrikesministern refererar till i sitt svar kan man väl säga att det har i varje fall tre svagheter. Det bygger delvis på tillgång till vakanta platser, och vi vet att de platser som är vakanta ofta är de platser som de andra ungdomarna har ratat — det är vanligen yrkesutbildningar som är de minst attraktiva. Det har också omvittnats lokalt att det är på det sättet, att ungdomar kan dra sig för att söka sådana platser; de ger inte säkerhet i sysselsättningen senare heller. Det kan bidra till att de som är arbetslösa fortsätter att vara det och så att säga allt framgent kommer att utgöra underklassen på arbetsmarknaden. När det gäller programmet för nya skolkurser har det också omvittnats en tröghet från lokala skolledningars sida att utnyttja de möjligheter som skolöverstyrelsen har ställt till förfogande. Man är heller kanske inte pigg på att ta in ungdomar under pågående terminer, och totalt visar det sig att det finns tusentals platser kvar som man har ställt till förfogande men som inte har utnyttjats. Inrikesministern hänvisar till att antalet elevplatser i gymnasieskolan har ökat med ca 5 000 jämfört med tidigare beslut. Men alla de 5 000 platserna är ju inte alls ianspråktagna, utan skolöverstyrelsen räknar med att tusentals — man har inte säkra uppgifter men det är kanske inemot 3 000 — fortfarande är tomma. Det är ett tecken på att man har ställt utbildningsvägar till förfogande som ofta inte passar de ungdomar som är arbetslösa och som är i en annan levnadssituation än de ungdomar som går i utbildning. Det väsentliga är ju att hitta ett alternativ som passar de ungdomar som är arbetslösa och deras levnadssituation, och där har en klar majoritet av länsarbetsnämnderna menat att en temporär sänkning av utbildningsbidraget vore ett mycket effektivt medel för att fånga upp de här ungdomarna. Man bör hålla i minnet att den ungdom som är arbetslös har en annan levnadssituation än den som går i den vanliga skolgången. Det är väsentligare än att de är av samma ålder.
Herr talman! När jag svarade på interpellationen i våras, herr Hellström, var vi fortfarande osäkra om hur det skulle gå att organisera upp en utbildning av det slag som det här gäller. Erfarenheterna från 1967 var inte de bästa. Men nu har vi både en bättre utbyggd gymnasieskola och en bättre kommunal yrkesskola, som kan ta hand om ungdomarna, och det har som sagt varit möjligt att på kort tid inrätta så många platser som jag nämnde. Detta har gjort att jag kommit till den uppfattningen att åtgärderna gett ett så gott utbyte att det nu inte finns anledning att justera åldersgränserna. Jag har kommit fram till det efter att ha studerat ett antal fall där ungdomarna inte har vunnit inträde vid gymnasiet på den linje de räknat med och därför gått till arbetsförmedlingen och anmält sig som arbetssökande. De har sedan kunnat gå in på sådana kurser som det här är fråga om, Dessa ungdomar har alltså beretts en utbildning, som de eljest inte skulle ha fått, och får den på samma villkor som de ungdomar man tidigare tävlat med.

Herr talman! Jag anser för min del att den orättvisa som ligger i att olika studiemedelssystem tillämpas för två nittonåringar är mindre än den orättvisa som ligger i att den ene nittonåringen kanske bor hemma hos sina föräldrar och har en annan levnadssituation och går i den vanliga utbildningsgången, medan den andre till följd av skolsystemets uppbyggnad har lämnat skolan och gått ut på arbetsmarknaden. Den senare lever som en självständig individ som kanske också har försörjningsbörda, vilket den som går i utbildning normalt inte har. Däri ligger ju en skillnad i levnadssituationen, som har lett till att den ene nittonåringen är anmäld vid arbetsförmedlingen som arbetslös. Det menar jag är den avgörande orättvisan i dagens läge. Det är också därför som jag har föreslagit en temporär sänkning av åldersgränsen för utbildningsbidraget. Arbetslösheten bland ungdom är ju ett problem som har mycket svåra sociala vådor. Bara i Stockholms län finns för närvarande 200 ungdomar under 20 år och 430 ungdomar under 25 år som är långtidsarbetslösa. Det är de mycket hårda effekterna härav på lång sikt som vi måste ta itu med, Och i det fallet är man i de flesta länsarbetsnämnderna av den uppfattningen att det effektivaste sättet och det bästa alternativet till att gå och stämpla vore att få ut utbildningsbidraget i yngre åldrar. Det vore mera attraktivt för de ungdomar som är i en annan levnadssituation än skolungdomarna, Det skulle, menar man ute på fältet, ge till resultat att flera ungdomar skulle gå in i utbildningen. Om man inte vill företa en generell sänkning kan man överväga and möjligheter. Man kan tänka sig att partiellt sänka utbildningsbidragsåldern för den utbildning som sker vid arbetsmarknadsstyrelsens egna omskolningscentra. Då skulle man undvika några av de svårigheter som inrikesministern här pekade på. Man kan också tänka sig — som bl.a. LO har föreslagit — att generellt sänka utbildningsbidragsåldern för de ungdomar som har försörjningsbörda. Det finns olika framkomliga vägar när det gäller att tackla det problem som är det kanske svåraste just nu i det i övrigt ganska lyckade program som AMS har lagt fram för att möta ungdomsarbetslösheten. Jag vill sluta med att säga att de problem vi har berört här också aktualiserar frågan om en permanent beredskap för att i framtiden möta ungdomsarbetslösheten vid kommande konjunkturförsämringar. Det har också det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, krävt i våras före tillkomsten av det s.k. åtgärdsprogrammet.
Herr talman! Jag vill inte bestrida att det kan finnas enskilda fall där det vore motiverat. Det finns förmodligen även i den grupp ungdomar som går i det ordinarie skolsystemet enskilda fall där det finns motiv för att ge ett särskilt stöd. De här frågorna — det gäller alltså förmånerna inom det reguljära utbildningssystemet i förhållande till vad som gäller inom arbetsmarknadsutbildning — är så pass komplicerade att vi har kommit fram till att vi måste göra en översyn av dem, dvs. tillsätta en utredning, för att komma till rätta med ojämnheter. Sådana fall som de herr Hellström nu har pekat på kan ju vara sådana problem som man då har anledning att överväga.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förbättra förbindelserna över Torne älv vid Anttis. Längs Torne älv finns det ett flertal broar och allmänna färjeleder. Broarna har anlagts där det har funnits ett större befolkningsunderlag, medan färjeleder har upprättats där trafiken över älven inte är lika omfattande. För närvarande finns det åtta allmänna vägar med broar över Torne älv, Närmaste broförbindelse från byn Anttis — som har omkring 100 invånare — ligger söderut i Pajala och norrut i Junosuando. Väg finns dock endast på södra sidan av älven, En del av byn Anttis ligger på norra älvstranden. Förbindelsen över älven upprätthålls vid Anttis med en allmän färja. Turlistan är upprättad efter ungefär samma grunder som brukar gälla för färjor som tillgodoser liknande trafikbehov. Turtätheten är i förhållande till trafikunderlaget riklig. Det är emellertid ofrånkomligt att vissa svårigheter uppkommer vid denna färjeled — liksom på liknande färjeleder — under de tider på året då älven fryser till respektive går upp. Under kortare perioder kan man då tvingas inställa färjetrafiken. Periodernas längd beror givetvis av väderleken. Vid sådana tillfällen får man gemensamt med olika åtgärder försöka underlätta förhållandena. I samband med isläggningen i höst har bl.a. arméns helikopterskola i Boden medverkat till livsmedelsförsörjningen just vid Anttis. Svårigheterna under isläggningsoch islossningsperioderna vid de allmänna färjelederna i bl.a. Norrland är självfallet en bidragande orsak till att färjelederna successivt ersätts med broar. Under år 1972 skall nu gällande flerårsplaner för vägbyggandet revideras av vägverket och länsstyrelsen. I samband därmed får möjligheterna prövas att förbättra förhållandena för befolkningen i Anttis.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till den är den situation som uppstod för några veckor sedan för befolkningen i Anttis. Färjförbindelserna över Torne älv kunde inte upprätthållas på grund av ishinder. Förfallstiden, när isen så att säga varken bär eller brister, blev oväntat lång. Jag är fullt införstådd med att problemet med färjförbindelserna till Anttis har funnits tidigare år både höst och vår. Men just i höst blev besvärligheterna extra stora. Svaret som kommunikationsministern har lämnat är inte riktigt löftesrikt, om jag skall vara uppriktig. Kommunikationsministern svarar att samma problem som Anttis har finns även på andra håll där man har färjförbindelser. Låt mig då framhålla att man i Anttis inte har några reträttvägar under förfallstiden. Vid andra färjförbindelser har man alltid möjligheten att åka åt något håll, men just i Anttis har befolkningen ingen möjlighet att under förfallstiden komma ut från byn på den östra sidan av älven, där huvudparten av befolkningen bor. Det är gott och väl att arméns helikopterskola har medverkat till livsmedelsförsörjningen — även en kvällstidning hjälpte till med en helikopter. Men den hjälpen kom först sedan befolkningen hade protesterat våldsamt och framfört krav — man diskuterade mycket drastiska åtgärder, nästan liknande dem vid Stora Blåsjön. Jag tycker att det är felaktigt att detta fall inte uppmärksammades förrän befolkningen måste ta till sådana här drastiska åtgärder. Upplysningen att man vid 1972 års revidering av flerårsplanerna för vägbyggandet kommer att pröva brofrågan ger inget löfte till befolkningen, Jag tror den möjligheten har funnits tidigare. Frågan är nu på vilket sätt man skall lösa problemet, både på kort och på lång sikt. På kort sikt finns möjligheten att man väljer mellan att bygga två alternativa skogsbilvägar, en på 4,5 km eller en på 8 km. Det kan man klara av snabbt. Befolkningen kan då under förfallstiden komma till den stora vägen på västra sidan av älven. Den andra frågan är givetvis hur man på lång sikt skall lösa problemet. Kommunikationsministern har tyvärr inte gett ett svar som kan sägas vara tillfredsställande.

Herr talman! Herr Stridsman begär ett förtydligande av det svar jag har lämnat. Jag har sagt att vi skall pröva de här frågorna i samband med att vi under nästa år gör den allmänna revideringen av flerårsplanerna för vägbyggandet. Byn Anttis må gärna tas som exempel på orter — en av många — runt om i vårt land där liknande problem finns.

Vid vissa väderleksförhållanden blir isoleringen än mer markerad. Det här är alltså inget specifikt problem just för Anttis, även om bekymren för befolkningen där kanske inte lättas av att man konstaterar att de delar den med många andra människor runt vår kust.

Om man sedan på lång sikt kan vidta åtgärder — något som herr Stridsman efterlyser — som generellt medför lättnader för sådana här områden, skall man naturligtvis göra det, och det har jag också sagt i mitt svar.

Herr talman! Jag vidhåller att förhållandena just i Anttis är specifika. De som bor på östra sidan av älven — huvudparten av befolkningen — kan under förfallstiden, som är rätt besvärlig både vår och höst, inte komma ut därifrån om man inte har en helikopter till hands. Vägverket har, efter vad jag vet, ingen sådan beredskap med en helikopter, som skulle kunna rycka in om något skulle inträffa, t.ex. vid ett sjukdomsfall. Jag vill också ta upp en annan sak. Nattetid, när färjetrafiken är inställd, finns det ingen jourtjänst vid färjvaktarstugan. Det måste skapa en rätt stor osäkerhetskänsla och förtvivlan hos befolkningen. Vid plötsliga sjukdomsfall, som kan inträffa, vet dessa människor inte vart de skall vända sig. Det kan bli rätt bråttom ibland.

Möjligheterna att bygga en bro över Torne älv vid Anttis måste med allvar prövas.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat, om jag anser att de planerade förändringarna i SJ:s distriktsorganisation försvagar SJ:s konkurrenskraft. Herr Nilsson har vidare frågat chefen för inrikesdepartementet — vilken fråga överlämnats till mig för besvarande — om han anser att de planerade inskränkningarna i SJ:s distriktsorganisation bör uppskjutas med hänsyn till arbetsmarknadsläget. Propositionen angående ändrad regional organisation av SJ har i dagarna överlämnats till riksdagen. I propositionen redovisas de skäl som motiverat den föreslagna omorganisationen. I avvaktan på den fortsatta riksdagsbehandlingen har jag inga ytterligare kommentarer att göra.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Att han svarar på bägge frågorna är förståeligt. De rör hans fack. Att han är så kortfattad är också förståeligt, eftersom propositionen nu äntligen har kommit.

Nu har vi alltså fått propositionen, men jag vill ändå säga några ord helt kort. Min första fråga gällde alltså SJ:s konkurrenskraft. Statsrådet Norling är uppenbarligen inte orolig, men andra är det. Det nuvarande systemet med ett distrikt i Umeå fungerar. Att det nya systemet kommer att visa sig lika bra, tvivlar många på. Servicen åt kunderna kräver att det inte är för långt till de instanser det här är fråga om. Den personliga kontakten betyder oerhört mycket. I vår väldiga norrländska region är det långt mellan städerna, och det läge där Luleå företräder t.ex. Umeregionen måste vara en nackdel för SJ. När producenter och konsumenter planerar transporter kommer konkurrerande företag att slå ut SJ. Jag är givetvis vän av konkurrens och vill inte förmena andra transportföretag framgång, men SJ är dock folkets järnväg och kostar skattepengar. Herr Norling får inte vara så säker på att detta är rationalisering, att det är förnuftigt och ekonomiskt riktigt. Det blir en skenbar vinst och en kalkylerad fördel, men jag är rädd att rationaliseringen kommer att visa sig vara ytterligare förlustbringande för SJ. Därtill kommer det som enligt min mening är ett ytterligare motiv för bibehållande av distriktsindelningen i norr, nämligen riksdagens beslut i höst om utredning angående förlängning av ostkustbanan. I det läget bör Statsrådet har i förrgår framlagt propositionen. Jag beklagar dess utformning och vill inte gå in på den i dag, liksom inte heller han vill det. Den andra frågan gäller sysselsättningen. Vår övertygelse i Västerbotten är att indragningen av SJ:s distrikt i varje fall bör fördröjas och sättas upp på uppskovslistan, i varje fall till efter år 1974. Mindre arbete och utflyttning av folk från ett område som behöver all den verksamhet som redan finns är nationalekonomiskt oförsvarligt i dagens läge. Landets finanser förbättras inte av det — vi måste få något annat i stället, och det kostar pengar. Vi vet inte på förhand om det är vettigt osv. Jag skulle tro att SJ-chefens tankar, som herr Norling nu har följt, i det långa loppet inte kommer att vara nationalekonomiskt riktiga.

Herr talman! Det är i det allra närmaste åtta år sedan riksdagen fastlade riktlinjerna för trafikpolitiken. Man behöver inte ägna den trafikpolitiska verkligheten särskilt djupgående studium för att finna att den påtagligt skiljer sig från de uppsatta principerna. Runt om i landet kan människor vittna om hur det kollektiva trafiknätet har försämrats genom nedläggning av järnvägslinjer, som visserligen ersatts av busslinjer, vilka i sin tur senare dragits in eller minskat i turtäthet. Många har betecknat denna utveckling inom den kollektiva trafikförsörjningen som en utarmning, och det var detta, herr talman, som skulle förhindras enligt dåvarande kommunikationsminister Gösta Skoglunds och riksdagens uppfattning. Bedömningen av utvecklingen blir dock i hög grad beroende på hur man definierar begreppet tillfredsställande transportförsörjning, som var en av grundstenarna i 1963 års beslut. Den frågan, menar jag, måste då kopplas samman med den målsättning som man har i fråga om samhällets struktur. Under 1960-talet hämtade socialdemokraterna sin inspiration i det hänseendet från de tankegångar som några LO-ekonomer framfört i skriften ”Samordnad näringspolitik”. Den grundläggande tankegången där var att så mycket folk som möjligt skulle sammanföras till Stockholms-, Göteborgsoch Malmöområdena. Det var alltså ett utpräglat storstadstänkande, som lättare kunde förverkligas, om kommunikationerna på landsbygden och i mindre tätorter fick förfalla. Många har frågat sig, om det är den tanken som kan spåras bakom utvecklingen på kollektivtrafikens område och omfördelningen av anslagen till landsbygdslänens nackdel, eftersom goda kommunikationer är en förutsättning för utveckling. Vi har från centerpartiets sida framhållit nödvändigheten av att trafikpolitiken integreras med regionalpolitiska åtgärder. Det var därför med en viss förvåning som jag lyssnade på fru andre vice talmannens inlägg i går kväll och hennes kommentarer om trafikpolitiken vid vårriksdagen. I sak var det ju så, att folkpartiet avstod från att medverka till den slutliga samförståndslösningen om trafikpolitiken — och det har jag inte klandrat folkpartiet för; det är folkpartiets ensak. För oss andra var det viktigt att försöka föra den här frågan framåt och få till stånd en mera nyanserad diskussion. Vi lyckades nå enighet om viktiga frågeställningar, och jag vill gärna säga att jag inte känner mig lurad och att jag heller inte känner någon ånger över beslutet. Huruvida moderata samlingspartiet och herr Lothigius, som också medverkade till lösningen, känner sig lurade undandrar sig mitt bedömande. Med anledning av fru andre vice talmannens påstående i går vill jag gärna säga att jag har den bestämda uppfattningen att alla som medverkade till samförståndsbeslutet var besjälade av en uppriktig vilja att anpassa trafikpolitikens riktlinjer till det samhälle som vi vill ha i framtiden. Vi har från centerpartiets sida tolkat trafikutskottets och riksdagens beslut i våras som en vändpunkt. I detta beslut står inskrivet att trafikförsörjningens omfattning och inriktning bör syfta till en positiv näringsoch befolkningsutveckling i landets olika delar. Det är därför angeläget att man nu snabbt konkretiserar begreppet tillfredsställande transportförsörjning. För flera år sedan framförde centerpartiet i riksdagen kravet på trafikförsörjningsplaner. Först härigenom blir det möjligt att göra en bedömning och ta ställning och utvärdera begreppet tillfredsställande transportförsörjning. Jag uppskattar — jag vill gärna säga detta från den här talarstolen — att kommunikationsministern nu har uppmärksammat den här delen av problemställningarna i trafikpolitiken och beordrat en landsomfattande regional trafikplanering fram till år 1974. Det är en riktig åtgärd att låta kommuner och län själva göra en bedömning. Men jag vill gärna betona att planeringen inte får innebära att man under den relativt långa tid som den skall pågå underlåter att vidta de förändringar till det bättre som är möjliga att göra utan att invänta resultatet av planeringen, Här spelar naturligtvis den trafikpolitiska delegationen en avgörande roll. Om man vill ha ett samarbete och en bred politisk uppslutning bakom de grundläggande värderingarna i 1963 års beslut, då krävs det att trafikpolitiska delegationen med kraft går in i sitt uppföljande och utvärderande arbete och blir en kontinuerligt arbetande delegation. Delegationen har med sina nya direktiv ännu arbetat så kort tid, att det inte är rimligt att redan nu bedöma dess arbete. Framtiden får utvisa dess arbetsduglighet. Det är uppenbart att kollektivtrafiken måste få spela en grundläggande roll i samhällsplaneringen, men fördenskull får inte det faktum undanskymmas som innebär, att bilismen är och kommer att förbli en oundgänglig del av trafikförsörjningen. I storstadsområden och större tätorter bör det vara möjligt att genom en servicevänlig kollektivtrafik dämpa bilexpansionen, vilket emellertid är en omöjlighet inom andra områden i landet där bilismen är en oundgänglig del i ett väl fungerande trafiksystem. Utifrån dessa utgångspunkter har jag med oro tagit del av den inflammerade trafikpolitiska debatten under sommaren och hösten. Min oro är betingad av det förhållandet att så många så okritiskt talar för en ökad beskattning av bilismen såsom en helt undergörande metod för att trafikpolitiken skulle fungera som var avsett 1963. Det är självklart att bilismen skall betala sina kostnader, men så länge tåg, flyg och sjöfart inte betalar sina miljöskador kan man rimligtvis inte begära att en del av transportapparaten skall åläggas den kostnaden, medan andra går fria. I fråga om vägkostnadsansvarigheten pågår en utredning om vars resultat vi i dag ingenting vet. Debatten styrs av ett önsketänkande, där man tycks tro att om man fördyrar omkostnaderna tillräckligt för bilismen, kommer exempelvis SJ automatiskt att gå med vinst genom en ökande resandeoch godsfrekvens. Vad som händer genom en sådan åtgärd är naturligtvis ingenting annat än att man höjer kostnaderna för frakter och resor till ett läge som är betydligt högre än vad som skulle vara fallet om transportföretagen konkurrerade om de tjänster som skall utföras.

Jag kommer att medverka till att bilismen skall betala sina kostnader, men jag kommer inte att medverka till att använda bilismen som ett beskattningsobjekt för att finansiera SJ:s driftsunderskott. Det underskottet skall täckas över budgeten i vanlig ordning. När det gäller trafiksäkerhetsaspekterna har jag den uppfattningen att bättre vägar är den säkraste metoden att nå ökad trafiksäkerhet. Den metoden är till och med bättre än att redan nu utlova stöd för ökade bilskatter som skulle finansiera vissa opreciserade åtgärder från trafiksäkerhetsverkets sida. Här kan man då göra det konstaterandet att vägstandarden inte motsvarar de krav man har rätt att ställa i förhållande till trafiktäthet och trafiksäkerhetsaspekter. Dessutom kan man lugnt påstå att tilldelningen av medel för underhåll och byggande har varit på en så låg nivå att det i dag sker en oroväckande kapitalförstöring när det gäller medel investerade i vägar — enbart på grund av bristande medel till underhåll.

Ryckigheten i dessa växlingar medför osäkerhet på planeringsstadiet. Den medför en personalorganisation och maskinpark som vid vissa tider är för stor i förhållande till de medel som anvisas.

Herr talman! Herr Dahlgren uppkallade mig att säga några ord om varför trafikutskottet tog den ställning det gjorde med anledning av att folkpartiet demonstrerade annan uppfattning. Kammarens ärade fru andre vice talman tog upp problemet i går och sade att folkpartiet var ensamt om synpunkten att man borde ha en specialutredning för att klara av dessa gemensamma frågor. I moderata samlingspartiet hade vi den uppfattningen att man på trafiksidan redan har en rad utredningar — som också fru andre vice talmannen talade om i går — och att man därför inte borde skaffa ytterligare en utredning. Det lämpligaste var att förstärka den trafikpolitiska delegationen med representanter av parlamentarisk art. Det var också den vägen som riksdagen och kommunikationsministern följde. Jag tyckte att departementet var ganska snabbt i vändningen att effektuera riksdagens beslut. Jag ansåg det viktigare att vi var eniga i trafikutskottet i denna fråga och skapade en bred samling för att nå resultat, vilket vi inte hade gjort om vi hade ställt oss åt sidan i det sammanhanget. Det var alltså bakgrunden till att vi tog det ställningstagande som vi gjorde. Jag är glad över att kommunikationsdepartementet så snabbt följde våra förslag, som innebär att vi på ett bättre sätt kan följa dessa frågeställningar. Beträffande herr Dahlgrens synpunkter där förslag framlagts att lägga en ökad andel av kostnaderna på bilismen så instämmer jag helt i den delen av hans anförande. De undersökningar som man i dagarna har gjort visar vad bilen betyder i samhället inte minst för de små inkomsttagarna och för de yrkesarbetande. Hela samhället är ju uppbyggt på bilismen. Man talar om att belasta bilismen med ökade kostnader innan man vet tillräckligt mycket om vilka fördelar bilismen har för samhället och vilka nackdelar och skador den förorsakar. Vi i moderata samlingspartiet kan inte vara med om detta förrän vägkostnadsutredningen är färdig med sitt betänkande.

Herr talman! För det första vill jag gärna säga att jag självfallet stöder herr Dahlgren när han talar om det värdefulla i att man nu kan börja definiera begreppet tillfredställande trafikförsörjning. Jag tror det är ytterligt väsentligt. Man kan ju bara tycka att det är litet egendomligt att arbetet med att börja den definitionen kommer åtta år efter det att det stora trafikpolitiska beslutet om en tillfredställande trafikförsörjning fattades. Men bättre sent än aldrig. Sedan vill jag göra ytterligare ett instämmande i herr Dahlgrens anförande. Alldeles självfallet tror jag att alla som deltog i den berörda överenskommelsen är besjälade av en uppriktig vilja att få en tillfredställande trafikpolitik. Men vi kan ju ha olika synsätt när det gäller på vilka vägar vi vill gå fram för att få det mest effektiva resultatet. Jag är kolossalt glad att herr Dahlgren och senare också herr Lothigius gjorde detta uttalande om att man inte känner sig lurad efter den här överenskommelsen. Jag sade i går endast att jag tror att man gör det i dag.

Och vidare: Värdet av riksdagens ställningstaganden försvinner om de inte leder till åtgärder. Centern känner sig naturligtvis inte bunden av överenskommelser som åsidosätts utav regeringen. Det var en väldigt hård reaktion. Så hård har ju inte jag varit, men jag har även i dagens läge upplevt det så att man icke har kommit dithän som man utgick ifrån när de här frågorna diskuterades under våren. Eller har man exempelvis inom trafikpolitiska delegationen fått förvissning om att järnvägsnedläggningar får handläggas inom trafikpolitiska delegationen? Eller är det fortfarande en departementets egen business? Har man kanske fått förvissning om att dessa frågor icke skall ligga inom trafikpolitiska delegationens område? Eller har man fått förvissning om att frågan om Gotlandstrafiken och huruvida man där skall utgå från kommunerna eller länet skall ligga inom eller utom trafikpolitiska delegationens arbetsområde? Det är inte oväsentliga frågor.

Herr talman! Jag vill bara säga till fru andre vice talmannen att det inte råder några delade uppfattningar mellan min partiledare och mig i trafikfrågorna. Det uttalande som denne gjorde under sommaren var föranlett av att det inte hade skett någon utökning av trafikpolitiska delegationen. En sådan utökning gjordes veckan därefter. Det fanns förklaringar till att det inte hade skett tidigare, vilka vi har accepterat. Jag är glad över att fru andre vice talmannen nu något har förklarat sitt yttrande från i går.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att beslutet om utökning kom strax efter det att Thorbjörn Fälldin hade gjort sitt mycket skarpa uttalande. Det hade ju då gått flera månader efter det att trafikutskottets överläggningar hade ägt rum och sedan beslutet hade fattats här i riksdagen. Det har däremot inte gått så lång tid sedan dess, och kvar står mina i dagens läge ingalunda oväsentliga frågor. Skall fortfarande departementet bakom stängda dörrar fatta beslut om järnvägsnedläggningar och liknande mycket viktiga frågor, eller kommer dessa att handläggas av trafikpolitiska delegationen?

Herr talman! När jag suttit och lyssnat på denna debatt har jag inte blivit riktigt på det klara med vad som ytterst kan ligga bakom den högt ärade fru andre vice talmannens inlägg, varken det som hon gjorde i går eller det hon nu har gjort. Oavsett bakgrunden och baktanken är de emellertid i stort uppseendeväckande. Vårriksdagen fattade nämligen vid sin behandling av trafikfrågorna med mycket stor majoritet det beslut som här refererats av bl.a. herr Dahlgren. Riksdagen beslutade då att trafikpolitiska delegationen, som har funnits ända sedan 1963 års trafikpolitiska beslut fattades, skulle utvidgas och dessutom få ett markerat utökat mandat. Tankegången var logisk. Trafikfrågorna har ytterligare komplicerats efter 1963 års beslut. Det fanns därför många motiv för att ompröva trafikpolitiska delegationens arbetsuppgifter och att se till att den skulle kunna arbeta i takt med tiden. Det blev man således med mycket stor majoritet överens om under vårriksdagen. BI. a. skulle delegationens parlamentariska del utökas. Beslutet fattades av riksdagen under någon av dess sista plenidagar strax före sommaruppehållet. Sedan kom semestertiden, då det är ganska svårt för de flesta att få fram arbetsuppgifterna. Det kom en del andra ting i vägen, som gjorde att någon hopsummering inte skedde och att något direkt beslut om utvidgning av delegationen inte fattades under loppet av ett par sommarmånader, då verksamheten i vårt land över huvud taget i princip ligger stilla. Självfallet kan man, som fru Nettelbrandt här gör, ta detta dröjsmål till intäkt för ett påstående att det nära nog förekommit något slags — även om det ordet inte uttalades — sabotage mot riksdagens beslut i juni. Det må stå för fru andre vice talmannens räkning, om hon avser att med sitt inlägg tolka det två månaders sommaruppehållet på det viset. Jag kan naturligtvis inte under några förhållanden se saken så och utgår ifrån att de som nu mycket aktivt har kommit i gång med arbetet i den nya utvidgade trafikpolitiska delegationen inte heller delar hennes uppfattning. När jag nu har begärt ordet vill jag också bara med ett par ord uttrycka förvåning över det inlägg som fru Nettelbrandt gjorde i går. Jag upprepar att jag inte klarar ut baktanken bakom anförandet. Jag hade hoppats att fru andre vice talmannen sedan i går skulle ha gjort en del strykningar i sitt anförande, Nu har jag läst det och funnit att så inte har skett.

Att han är satt att leda delegationen uppfattades av fru andre vice talmannen som ett svek mot demokratiska spelregler — enbart den omständigheten skulle enligt fru Nettelbrandt innebära att svenska folket kommer att undanhållas det som skall behandlas i delegationen. Fru andre vice talmannen räknade också upp järnvägslinjer — det står fortfarande i kammarens protokoll från i går — och bad mig tala om huruvida de eventuellt skulle kunna få vara kvar.

Herr talman! Jag vill först och främst säga att jag inte tänker ta upp någon tävlan med landets kommunikationsminister i demagogi. Den tävlan kommer han alltid att vinna. Sedan ber jag om ursäkt, kommunikationsministern, om det fanns någon uppgift beträffande de här järnvägarna som inte var helt korrekt. Jag tycker dock inte att det är något att göra ett stort nummer av. Kommunikationsministern har hela sitt kansli inom departementet till förfogande. Vi har på vårt kansli en sekreterare per 15 ledamöter. Det blir en viss skillnad, och jag är ledsen om jag har fått fram en inkorrekt uppgift på någon punkt. Men det kanske skulle vara av större värde både för kammaren och för befolkningen ilandet, som är intresserad av detta, att kommunikationsministern i stället för att uppehålla sig vid ett eventuellt misstag i en detalj upplyste om något av det jag frågade om. Hur ligger det till? Går det t.ex. att säga något på någon av dessa punkter? Kommer dessa järnvägar att få vara kvar? Går det att säga något utöver det som sagts beträffande inlandsbanan? Det är ju ändå det intressanta. Kommunikationsministern tog mycket stora ord i munnen och talade om svek mot demokratin, och jag vet inte allt vad det var. Jag har inte nämnt något om detta. Jag har däremot menat — och det gäller ingalunda bara kommunikationsministerns område — att det är en allvarlig fråga om man lägger den ena utredningen efter den andra inom departementet på det sättet att den också är styrd av departementets tjänstemän.

Jag tycker att det är olyckligt att man går fram på den vägen. Fortfarande, herr talman, kvarstår den frågan helt obelyst, hur det är t.ex. med järnvägsnedläggningarna, Kommer de att få handläggas av trafikpolitiska delegationen eller skall det vara departementets ensak? Det är en för svenska folket oerhört väsentlig fråga.

Jag tycker att det är en mycket allvarlig anklagelse att på det sättet genom att konstatera vem som skall leda ett arbete koppla samman namnfrågan med möjligheten att demokratiskt angripa dessa oerhört väsentliga och viktiga frågor. Det som sagts av fru andre vice talmannen kvarstår tills vidare i kammarens protokoll från gårdagen. I dag söker fru Nettelbrandt slingra sig undan genom att på nytt upprepa vad hon sade i går, vilket jag nyss påpekade delvis var felaktigt i det hon frågade om vi skulle lägga ner järnvägar som är nedlagda för länge sedan och även fick med en del andra felaktiga uppgifter. I dag försöker hon klara sig ur denna besvärliga fråga och denna besvärliga diskussion genom att ställa en konkret fråga på nytt: Hur skall det bli med andra järnvägar än inlandsbanan som jag nämnde i samband med presentationen av den nya regionala landsomfattande trafikplaneringen? Hennes senaste inlägg är ytterligare ett bevis på hur nödvändigt det är för fru andre vice talmannen att gå till skrifterna och se vad som egentligen står där. Jag rekommenderar fru Nettelbrandt att läsa — det kan hon att döma av hennes senaste inlägg här inte ha gjort — den presskommuniké som gavs ut från kommunikationsdepartementet om den landsomfattande regionala trafikplaneringen, Där hade inlandsbanan tagits som exempel när det gäller järnvägsnedläggningar. Där framgår att man vid den regionala trafikplaneringen naturligtvis skall se på frågan i dess helhet innan vi beslutar hur vi skall ha det. Jag framhöll där att redan fattade beslut om järnvägsnedläggningar naturligtvis inte skulle ändras, samt att järnvägar där det fanns avtal mellan entreprenören och köparen av trafiken inte heller skulle beröras. Det betyder självklart att övriga frågor får tas in i ett större sammanhang under den regionala trafikplaneringens gång. I presskommunikén har det alltså satts på pränt att vi fram till den 1 oktober 1974 skall ha ett intimt samarbete mellan landets kommuner och länsstyrelser samt statsmakterna genom kommunikationsdeparte mentet. Varje kommun skall därvid när den tiden är inne få möjligheter att uttala sig, diskutera och komma med förslag om hur det regionala trafikmönstret skall se ut inom kommunens område, där man skall samplanera den kommunala trafikförsörjningen med den regionala för att nå ett optimalt resultat. När efter detta fru Nettelbrandt ändå kan fråga vilka möjligheter berörda kommuner har att under detta arbetes gång få göra sin röst hörd är det klart att jag blev överraskad. Man hade kunnat hoppas att fru Nettelbrandt i dag något försynt skulle ha sagt att det var fel inte bara att nämna någon järnväg för mycket utan också att inte själv ha tagit del av vad som sagts i samband med presentationen av trafikplaneringen. Går nu den värderade fru andre vice talmannen upp ännu en gång och på nytt för kammaren bevisar att hon inte har läst ytterligare någon skrift som hör ihop med denna fråga kommer jag inte, herr talman, att begära ordet igen.
Herr talman! Jag vill gärna tala om för kommunikationsministern och kammaren att de uppgifter som jag lämnade i mitt inlägg i går och som kommunikationsministern så har ironiserat över och använt för att försöka att få mig att framstå som ovederhäftig har jag visserligen inte fått från riksdagens upplysningstjänst men jag har fått dem från SJ i form av ett skriftligt SJ-meddelande. Jag har utgått från att jag kunde hålla mig till de uppgifterna och att de var en riktig beskrivning av dagsläget. Men jag ber om ursäkt om det meddelande som har kommit från SJ inte har varit helt korrekt. För trafikfrågan i stort spelar det dock knappast någon avgörande roll. De ytterligare förklaringar som kommunikationsministern nyss har lämnat tycker jag har varit värdefulla. Den presskommuniké som vi fick tillsammans med konjunkturpaketet var inte särskilt upplysande, det är väl kommunikationsministern överens med mig om. Jag fäste mig vid att även kommunikationsministern sade någonting sådant som att ”om man läser den och tolkar den rätt”. Det behövs tolkning och betydande konkretiseringar av vad där står. Jag tror det är viktigt, herr talman, att vi inte när vi för en diskussion av detta slag frågar efter baktanken utan håller oss till vad frågan gäller. Just nu är det viktigaste, att vi får en tillfredsställande trafikförsörjning här i landet. Kommunikationsministern satt här under mitt anförande i går kväll, och han säger i dag att han var förvånad. Jag förstår inte varför kommunikationsministern inte i vanlig ordning då diskuterade frågorna — det brukar ju ske. Men det kanske var nödvändigt att först vända sig till departementet i det stora kanslihuset och där få vissa uppgifter. Dess värre stämde de inte på varje punkt med uppgifterna från kommunikationsdepartementet underlydande organ.

Herr talman! Många tror kanske — den uppfattningen har ju spritts — att fru Nettelbrandt och jag alltid skall gå emot varandra. Jag vill bara säga att jag inte alls kommer att beröra det område som fru Nettelbrandt nu sysslat med, utan hoppar in på något annat. Jag vill anknyta till några av de anföranden som hölls i går, där det påtalades att vi har en ny bild av arbetslösheten i dag. Ett nytt drag är att så väldigt många av dem som är arbetslösa är kvinnor; i själva verket är det lika många kvinnor som män, Det är alltså en procentuellt större arbetslöshet bland de förvärvsarbetande kvinnorna än bland förvärvsarbetande män. Det är naturligt; det är så att säga frånsidan av det lyckade resultat, som statsmakterna har uppnått med hela sin politik under många år. Självfallet har, som finansministern sade i går, den nya skattereformen haft den verkan, som man åsyftade: det är skattemässigt fördelaktigt för kvinnor att gå ut i förvärvsarbetet. Det är uppenbarligen en reform i takt med tiden, eftersom man har fått fler gifta kvinnor att söka sig ut på arbetsmarknaden, Till detta har också den mångåriga upplysningsverksamheten från arbetsmarknadsorganen och den omskolningsverksamhet som har bedrivits av AMS bidragit. Allt detta är alltså resultatet av en politik, som vi nu kanske tycker oss se frånsidan av. Situationen kan verka bekymmersam, men kvinnorna på arbetsmarknaden är i alla fall någonting som man måste räkna med. Jag är övertygad om att även om det i dag finns arbetslöshet bland kvinnorna betyder det inte att vi i fortsättningen kommer att få färre förvärvsarbetande kvinnor. Trenden är att fler och fler kvinnor går ut i förvärvsarbete. Under de närmaste åren får vi räkna med att kvinnorna sitter litet lösare i förvärvsarbetet än männen och därför kan ha en känsligare ställning i tider då det börjar bli ont om arbete. Att kvinnorna går ut i förvärvslivet är emellertid en naturlig utveckling, och den kommer icke att brytas av den arbetslöshet som vi i dag sett i ganska stor utsträckning bland kvinnorna. I dag stiger inte kvinnorna tillbaka i all tysthet om de blir arbetslösa. Det är inte heller någon som — åtminstone offentligt — vågar säga att nu skall kvinnorna hålla sig hemma, för det är ont om jobb och att männen skall komma i förtur! Vi har kommit från den inställningen. Ingen vågar företräda den politiken att männen skall prioriteras när det gäller arbete. En annan fråga är om man i det reella arbetet på att bekämpa arbetslösheten alltid lägger samma tonvikt på att kvinnorna skall sugas upp i nytt arbete som man gör när det gäller männen. Det är klart att en hel del av kvinnorna, som jag nyss sade, sitter litet lösare. Ätskilliga av dem som under senare år genom omskolning och genom upplysning har kommit ut i förvärvsarbete har en kortare erfarenhet, och ibland har de även en grundare utbildning för sitt arbete. När man stramar åt blir det naturligt att de kommer i första uppbådet som arbetslösa. Vidare är en hel del av de branscher som drabbas av rationaliseringar och nedläggelser just låglöneföretag där det finns mer kvinnor än män. Det finns en annan omständighet som gör att kvinnorna i ännu högre grad än vad vi ser i rapporterna från arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna har blivit arbetslösa. Jag tror att det t.o.m. finns en dold arbetslöshet inte bara av den art som vi tidigare har talat om, nämligen bland gifta kvinnor i hemmen, utan också bland sådana som har varit ute i förvärvsarbete men nu mist sin anställning. Detta sammanhänger dels med att de inte registreras i kassorna om de är nya, dels med att de i mårga fall haft deltidsarbete och lätt hamnar bland dem som mister sitt jobb. De är kanske tveksamma inför att ta ett annat jobb och anmäler sig inte på arbetsförmedlingarna, Siffrorna för de arbetslösa kvinnorna är därför i verkligheten väl så höga som dem vi får se.

Deltidsanställda finns i olika serviceyrken. Handeln utnyttjar deltidsanställda i mycket stor utsträckning. Varuhusen har haft anställningsstopp under bra lång tid, och det drabbar ju kvinnorna eftersom de är den stora gruppen anställda i denna verksamhet. Inom hotelloch restaurangbranschen finns också en arbetslöshet som ger sig till känna bl.a. genom att man får kortare arbetstid. Många kvinnor arbetar t.ex. på deltid men skulle i själva verket vilja ha heltid. Där är det alltså en arbetslöshet som inte fullt kommer till uttryck i de officiella rapporterna. På ett annat område, där kommunerna är arbetsgivare, har man fått en arbetslöshet som inte bara har den effekten att kvinnor blivit friställda just nu utan som också kan få en betänklig effekt på utvecklingen av vår sociala standard.

Ingen utveckling sker, utan det blir ofta i stället en direkt minskning av verksamheten. Det allvarligaste på detta område är enligt min uppfattning det som sker i fråga om barntillsynen. Det händer att man helt stoppar familjedaghemsverksamheten; det finns inga pengar. Man håller tillbaka ny verksamhet med daghem. I somras påpekade statsrådet Odhnoff i ett föredrag att det finns ett mothåll när det gäller att utveckla barntillsynsverksamheten på det sätt som vi har räknat med i våra riksdagsbeslut. Vi anser att behovet av daghemsverksamhet nu inte är fyllt och att det bör öka. Enligt planeringen skall det finnas ca 40 000 platser till 1975. Om detta mål skall kunna nås, måste den verksamhet som nu förekommer dels uppehållas, dels utvecklas så som vi har räknat med.

Traditionellt bekämpas arbetslöshet främst genom byggverksamhet, eftersom byggandet är en nyckelverksamhet som för med sig arbete på många andra områden. Men om man betraktar hela folkhushållet — både den kommunala verksamheten och den statliga — som en enhet, så är det inte säkert att byggnadsproduktionen av kyrkor, bensinstationer, väg stumpar, hus till lodjuren på Skansen osv. är det som borde prioriteras framför social verksamhet, vilken bl.a. innebär omsorg om barn, gamla och sjuka. Det kan hända att det är dålig hushållning att frysa ner socialvården. Om omsorgen om barn, om omsorgen om sjuka människor krymps ner, om vi vrider klockan tillbaka när det gäller den sociala verksamheten, så sätter detta spår. Tänder som inte lagas i dag, blir sämre om en del år, barn som inte får fostran och omsorg i dag, blir betydligt besvärligare att ha att göra med om en del år, när konjunkturerna kanske är bättre, Jag menar att denna sociala verksamhet borde vara ett ”prioriterat bygge” under alla förhållanden. Vi på socialdemokratiskt håll har kört fram den frågan under vår rådslagsverksamhet. Jag var själv med i en grupp som formulerade mycket bestämda önskemål om att bl.a. familjedaghemsverksamheten skulle få ett stöd på något sätt i de konjunkturpolitiska åtgärderna, att man skulle över huvud taget se till att den verksamhet på det sociala området som i dag stryps stimuleras från statligt håll. Från det socialdemokratiska kvinnoförbundets sida har vi framfört att vi anser att inte bara byggande av daghem utan även driften av daghem bör ingå i de omsorger som kan inrymmas i en sådan här konjunkturstimulerande budget, som läggs nu i höst. Därför är vi så mycket gladare att detta också har uppmärksammats och fått gehör hos regeringen. Vi är mycket nöjda med att daghemmens driftbidrag höjs från 2 800 kronor till 4 000 kronor per plats och att bidraget till fritidshemmen höjs från 1500 till 2000 kronor. Vi är också nöjda med att man har ökat lånemöjligheterna för kommunerna, när det gäller att bygga daghem. Det är egentligen något nytt detta, att ta sådana hänsyn vid ett bekämpande av arbetslösheten. Och när vi ser på vad de borgerliga kommer med finner vi, att där saknas ju helt tanken på barnfamiljerna, men allra mest främmande är de borgerliga naturligtvis för att man under en tid när det är ont om jobb skulle stimulera daghemsbyggen. Jag undrar om inte det ligger en tanke bakom, att när så många tanter blir arbetslösa, så kan de väl sköta sina ungar själva, även om detta inte direkt uttalats. Herr Bohman sade häromdagen i TV att de tre borgerliga partierna har en gemensam borgerlig ideologi. Och jag tror nästan att det är så, åtminstone när det gäller daghemsverksamhet. När jag i går hörde fru Söders litet känslosamma utläggningar, fick jag föreställningen, att man håller nog ganska väl ihop på den borgerliga kanten och anser att då det stramar åt är icke den kollektiva barntillsynen någonting som bör komma i första hand. Det är andra tongångar man då slår an. Det har talats mycket om de nyfattiga. Det är precis som ett nytt slags pauvres honteux, det är folk som lever på en standard som de inte har råd att betala, som har en inkomst som inte räcker till för att betala de bostäder som de måste använda sig av, och det är barnfamiljer. Jag förstår att familjepolitiska kommittén kan tycka att det är litet abrupt att redan nu fatta beslut om den stora ökningen av de kommunala bostadstilläggen. Men jag tycker det är riktigt att säga ifrån i dag, att vi kommer att stödja barnfamiljerna — just de barnfamiljer som utan eget förvållande hamnat i svårigheter. De jobbar och de har sökt billigare bostäder, men de tvingas till större utgifter än de klarar. Bostadstillägget är ett utomordentligt väl inriktat stöd som det nu föreslås från regeringshåll. Det går ut på att höja de statliga bostadstilläggen tillfälligt under januari men senare under våren öka möjligheterna för familjerna att kunna betala sin hyra själva, givetvis med bostadstillägg. Då behöver de inte räknas in i gruppen socialfall. Det kan visserligen sägas att det inte är någon skam att uppbära socialhjälp, men det är ändå mycket påfrestande för en familj att göra det. Och det är speciellt påfrestande för barnen i en sådan familj. Så är det fortfarande, och för människor i min ålder är det kanske hårdare än för andra, därför att vi förr kände socialhjälpen som en kraftig märkning. Jag tycker alltså att det är utomordentliga reformer som nu föreslås i de avlämnade propositionerna 140 och 156. De är inriktade på just de barnfamiljer som har det sämst ställt. Vi skall inte diskutera hela familjepolitiken i dag. Det blir väl tillfälle att göra det när familjepolitiska kommittén lägger fram sina förslag. Själv anser jag dock att det under lång tid har rått ett barnfientligt klimat i samhället. Vi behöver en genomgripande reformverksamhet när det exempelvis gäller den kollektiva omsorgen. Jag tänker då inte bara på familjedaghem och daghem av annat slag utan på hela den verksamhet som går ut på att stödja mor och barn, t.ex. barnavårdscentralerna och hälsovården för barn och mödrar.

Man vill ha en större bredd på de åtgärder som företas för att dämpa kvinnoarbetslösheten. Man pekar vidare på en rad av de verksamheter som kommunen själv bedriver och som i mycket hög grad sköts av kvinnor. Dessa verksamheter har kommit i strykklass när skattediskussionerna ute i kommunerna har varit så hårda.

De ger också ett gott stöd till barnfamiljer och till sådana familjer över huvud taget som har en relativt låg standard. Jag tycker att man här har varit fördomsfri och att man har brutit en ny väg genom att prioritera frågorna om barntillsynen. Jag hoppas verkligen att kommunerna använder sig av förstärkningarna av beredskapsanslagen. Det ligger i tiden att angripa arbetslösheten även när det gäller kvinnor. Det ligger också i tiden att betrakta den sociala verksamheten i kommunerna som ett område där staten har sitt ansvar. Det är inte alltid jag är så tillfredsställd med regeringsförslagen som nu, Man har brutit gammal slentrian i bekämpandet av arbetslösheten, och det vill jag tacka för.

Herr talman! Det är bara på en punkt jag vill bemöta vad fru Eriksson i Stockholm sade. Hon påstod att de icke-socialistiska partierna inte är så intresserade av daghem och dylikt, i synnerhet inte när det stramar åt i konjunkturen. Jag vill definitivt ta avstånd från det uttalandet. Vårt positiva intresse i folkpartiet för de här frågorna är väl belagt under många år i riksdagen under både debatter och i utskottsutlåtanden. Och så som vi pressade på under lång tid — som man minns från mitten av 1960-talet — innan ni socialdemokrater vände i frågan om familjedaghemsplatserna och gick med på ett kraftigt stöd för dem. Vid sidan av daghemmen betyder de familjedaghemsplatser som nu finns värdefulla möjligheter för ett oerhört stort antal kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden, Däremot kan jag instämma i vad fru Eriksson sade när hon så vältaligt beskrev följderna för kvinnorna av det svåra konjunkturläge vi har hamnat i. Och vems politik som till stor del bär skulden för den dåliga konjunkturen, det vet vi alla,
Herr talman! Jag diskuterar i dag den krisbudget som vi har uppe till behandling i höst. Där har barnfamiljerna intresserat centern på det sättet att man föreslår en höjning av barnbidraget med 4 kronor i veckan. Från folkpartihåll har man väckt en motion — jag tror det är herrar Ahlmark och Romanus som gjort det — om en tillfällig höjning av barnbidraget. Men bakom det står ju inte den där gemensamma deklarationen, som man nu gör så stort nummer av från alla de borgerliga partiernas sida. Inte heller är motionen från folkpartihåll om en ökning av barnbidraget ens någon partimotion. Därför trodde jag inte, att den kan ha så stora utsikter att få ett allmänt stöd.
Den eniga kommuniké som lämnades i förrgår från de tre icke-socialistiska partierna, talar ett tydligt klarspråk om vår vilja och beredvillighet att skjuta på för att göra kraftfulla insatser för bl.a. barnfamiljerna, och detta gäller även i frågan om barntillsynen.
Herr talman! ”Talar sitt tydliga språk och skjuta på”, säger herr Möller. Jag diskuterar nu de reella förslag som ligger på riksdagens bord. Den där viljan att skjuta på har inte tagit sig uttryck i motionerna och inte heller på något annat sätt, t.ex. i en kraftig anslutning till det förslag som framlagts från regeringshåll för att förbättra de sämst ställda barnfamiljernas förhållanden.

Herr talman! Jag avser att i mitt anförande något beröra den mindre företagsamheten och även en del lokaliseringspolitiska frågor. De mindre och medelstora företagens betydelse inom handel, hantverk, industri och servicenäringar understryks ofta och detta med rätta. Av landets cirka 27 000 egentliga industriföretag har 25 000 mindre än 50 anställda, vilket utgör 90 procent av det totala antalet företag, och dessa företag svarar för ca 30 procent av den totala industrisysselsättningen, Denna del är ungefär lika stor som storföretagens. När det så gäller handel och servicenäringar är de mindre och medelstora företagens andel ännu större ur sysselsättningssynpunkt. Detta visar klart att dessa företag utgör en väsentlig del av det svenska näringslivet och svarar för en betydande del av sysselsättningen i samhället. Utvecklingen inom näringslivet går mot en alltmer påtaglig specialisering, och detta innebär att stora enheter kommer att specialisera sig på mycket kapitalkrävande uppgifter. Men för att näringslivet skall fungera effektivt fordras en komplettering med mindre enheter, och vissa sektorer av vårt näringsliv lämpar sig särskilt väl för de mindre företagen. En annan viktig funktion är underleverantörsverksamheten. Den stora fackkunskap och tekniska utrustning som dessa företag har jämte fördelen att kunna producera lönsamma små serier gör att funktionen som underleverantör är väl lämpad för denna företagsstruktur. Sammantaget kan väl sägas att de mindre och medelstora företagen utgör en så betydande del av det svenska näringslivet och svarar för en så betydande del av sysselsättningen och produktionen att deras problem fordrar större uppmärksamhet vid utformandet av näringspolitiken. Näringslivsdebatten har väl i allför stor omfattning sysslat med storföretagen, och man glömmer lätt bort de viktiga mindre och medelstora företagen. Det är angeläget att samhället uppmärksammar även dessa företag då företagens utveckling är en väsentlig trygghetsfråga. Man kan då fråga sig om tillräckliga hänsyn har tagits till den mindre företagssamheten och konstatera att detta inte alltid varit fallet, även om en del speciella åtgärder har vidtagits inom vissa områden. Dessa åtgärder hänför sig till vissa lånemöjligheter via företagarföreningar, kreditgarantier m, m, Men tillräcklig hänsyn har, enligt min uppfattning, inte tagits till den företagsamheten när det gäller att vidta åtgärder som inverkar positivt på dessa företags kapitalförsörjning och kreditförhållanden. De höga utlåningsräntor som gällt under senare år har motverkat företagens utveckling. De mindre företagen har inte heller storföretagens möjligheter att gå ut på obligationsmarknaden för att skaffa kapital till investeringar. Investeringsfonderna är en annan betydande förmån som tillkommer i stort sett endast storföretagen. Nuvarande bestämmelser om återlån från AP-fonderna diskriminerar de mindre företagen. Då allmänna tjänstepensioneringen infördes fastlades också principen om att företagens avgifter till pensioneringen skulle få utnyttjas i form av återlån. Med de regler som gäller för återlånerätten ter sig denna ganska fiktiv för många mindre företag, beroende på att de under ett år erlagda avgifterna inte är tillräckligt stora för att lån skall kunna erhållas. AP-fonderna är av stor betydelse för näringslivets kapitalförsörjning, men den mindre företagsamheten har fått relativt liten andel av fondernas utlåningsresurser, både i förhållande till de avgifter som de betalar till fonderna och även i förhållande till dessa företags produktiva insatser. Angeläget är att åstadkomma en ändring av bestämmelserna om återlån från AP-fonderna som syftar till en utvidgning av återlånerätten för att underlätta kapitalförsörjningen för de mindre företagen. Vad kan då göras för att stimulera denna viktiga del av vårt näringsliv? Åtgärder behövs för att stimulera företagssparandet. Det krävs nya vägar för att slussa AP-medel till de mindre företagen, och företagarföreningarnas kreditgivning bör byggas ut väsentligt. Vidare bör en satsning på exportfrämjande verksamhet ske. Det är företagens lönsamhet som måste förbättras för att vi skall kunna åstadkomma en konjunktursvängning. Företagens dåliga lönsamhet beror inte enbart på höga löner i förhållande till konkurrentländernas utan framför allt på de bördor som staten lastat på näringslivet. Vill regeringen förbättra företagens lönsamhet och därmed också sysselsättningsmöjligheterna bör den minska de statliga pålagorna på företagsamheten och skapa generella lättnader som förhindrar den obalans som för närvarande råder inom näringslivet. Men det är också synnerligen angeläget att åstadkomma en bestående tro på framtiden hos svensk företagsamhet. Det räcker inte med att några ledande storföretagare inbjuds till förtroliga samtal med regeringen i en trivsam miljö. Nej, det är också alla små och medelstora företagares förtroende som behövs. Lokaliseringspolitiken kan väl närmast betraktas såsom ett komplement till arbetsmarknadspolitiken, Medan arbetsmarknadspolitiken strävar efter utjämning av sysselsättningen genom en rad olika rörelsestimulerande åtgärder, är det lokaliseringspolitikens uppgift att skapa ökad sysselsättning genom att stödja företagslokaliseringar till områden med arbetslöshet. Debatten om näringspolitiken har under en lång följd av år kretsat kring frågan om och i så fall på vad sätt man från samhällets sida bör ingripa för att styra lokaliseringen av företag och bebyggelse.

En målsättning formulerad i så allmänna ordalag anger visserligen själva viljeinriktningen för lokaliseringspolitiken, men den lämnar inte någon vägledning för det praktiska handlandet, och detta gör att man inte får något klart begrepp om vad regionalpolitiken kan komma att betyda för olika delar av vårt land. Utvecklingen har väl också visat att de riktlinjer och åtgärder som 1964 års riksdag beslutade inte i tillräcklig utsträckning har förmått minska de svårigheter som strukturförändringarna i vårt näringsliv har inneburit för stora delar av vårt land. Ätgärderna har haft karaktär av försöksverksamhet och har väl inte alltid resultatmässigt svarat mot de behov som förelegat och som fortfarande föreligger. Vad som saknats har varit en målsättning för hur vi skall styra lokaliseringspolitiken och kunna bedöma effekten av politiken sådan den blivit utformad, Det behövs en målsättning för att länen och kommunerna skall kunna göra sin planering och likaså för att det privata och det statliga näringslivet skall kunna lokalisera sig till vissa orter, där man vet vilket befolkningsunderlag man kan räkna med när det gäller både konsumenter och arbetskraft. Nu är det ju allom bekant att regeringen avser att utforma en fastare regionalpolitik när Länsprogram 1970 föreligger, men beslut om målsättning kan väl knappast fattas förrän tidigast 1972, och vid den tidpunkten har regionalpolitiken bedrivits på försök i åtta år. Jag nämnde inledningsvis att åtgärderna har haft karaktär av försöksverksamhet.

Allmän enighet råder om nödvändigheten av en regional utjämning och en bättre balans i fråga om sysselsättningen. Men jag vågar påstå att storstadsregionernas speciella problem när det gäller lokaliseringspolitiken har kommit i skymundan, Det är enligt min mening inte helt lyckligt att hålla tillbaka utvecklingen i de mest expansiva delarna av landet.

Lokaliseringssamråden bör vara en möjlighet att avlänka företagsamhet till andra delar av landet. Jag delar den uppfattningen att en dämpning av tillväxttakten i storstadsregionerna inte är enbart av ondo; tvärtom. Den ger möjligheter till en bättre planering, framför allt av bostadsområdena, där planeringen har lämnat en hel del övrigt att önska. En eftersläpning av den kommunala servicen har blivit en följd av den för hastigt planerade byggverksamheten, och detta är mycket olyckligt. Men vad sker när det gäller tillväxttakten? I speciellt Göteborgsregionen, vågar jag påstå, skall resultatet av åtgärderna knappast betecknas som en dämpning utan snarare som en strypning. Läget är ju sådant att väl inarbetade och även väl lönsamma företag flyttar från regionen på grund av den förda lokaliseringspolitiken. Jag kan inte inse att det kan vara en framsynt lokaliseringspolitik att medverka till att flytta ut etablerade företag. Undersökningar har visat att industrin i storstadsregionerna har en produktivitet som markant överstiger riksgenomsnittet. Man kan väl därför, som exempelvis långtidsutredningen gjort, tänka sig att en omlokalisering exempelvis via sämre utnyttjande av stordriftens fördelar verkar så dämpande på den totala tillväxttakten i landet att kostnaderna för utflyttningarna blir oacceptabelt höga. Av väsentlig betydelse är givetvis i vilken takt och med vilken styrka en begränsning av storstadsregionernas tillväxt genomförs. Jag är av den uppfattningen att redan befintlig företagsamhet skall ges möjlighet att utvecklas och att eventuell nyetablering skall bli föremål för överläggning om lokalisering utanför storstadsregionerna. Jag ser det som mycket olyckligt, om man skulle skapa ett motsatsförhållande mellan storstadsregionerna och övriga delar av landet. Jag tycker mig skönja att tendenser till detta finns på vissa håll. Vi löser enligt min mening inte Norrlandsproblematiken eller Värmlandsproblematiken eller Dalslandsproblematiken genom att strypa utvecklingen i exempelvis Göteborgsregionen. Nej, det behövs en helt annan lokaliseringspolitik för att klara dessa mycket väsentliga frågor.